Herr talman! Efter den övergripande debatt som nu förts under rätt lång tid kan jag direkt gå på att kommentera några av de reservationer som är fogade till betänkandet. Jag börjar då med reservation 7. I den reservationen för de borgerliga partierna fram sin syn på de ytterst svåra problem som ungdomsarbetslösheten innebär. De allmänt välvilliga formuleringarna känns ju igen. De olika partierna för i denna samlingsreservation fram sina frågor. Det har tidigare i debatten påpekats att det här är ett problem och att den tidigare förda politiken är det som bäddat för de problem som vi nu upplever. Under de sex år som vi haft olika borgerliga regeringar har insatserna för ungdomssysselsättningen varit begränsade. Vi har hört deklarationer om ungdomsgarantier, som skulle ge alla ungdomar arbete, utbildning eller praktik. Vad som egentligen hände efter det beslutet var att ungdomsarbetslösheten ökade. Under en period skulle arbetsmarknaden för ungdomarna förbättras, bara man fick försämra anställningsskyddet för de aktuella åldersgrupperna. Hur många ungdomar har fått arbete på grund av att anställningsskyddslagen försämrades? Det skulle vara intressant att få ett svar på den frågan. Det känns gammalt och vant att ta del av det som de borgerliga säger i reservation 7, att arbetsrätten och trygghetslagstiftningen utgör ”hinder för ungdomens inträde i arbetslivet”. De båda andra förslagen i reservationen har redan kommenterats av arbetsmarknadsministern. Jag skall därför bara göra den kommentaren att borgarna tydligen har glömt den mycket omfattande utbildning som finns när det gäller de praktiska yrkena inom gymnasieskolan och som även fortsättningsvis måste utgöra basen för yrkesutbildningen. Att oppositionen har svårt att hålla ihop i sysselsättningsfrågorna framgår av borgarnas reservationer vid detta betänkande. Moderaternas angrepp på den offentliga sektorn måste stämma illa överens med kravet på sysselsätt ning också för ungdomarna. Den socialdemokratiska regeringens insatser för sysselsättningen vad gäller både den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken har redan gett positiva resultat. Jag konstaterar att vi nu har en rejäl möjlighet att på sikt uppnå förbättringar för såväl ungdomar som andra grupper. Att det är ett svårt och tålamodsprövande arbete är helt klart. Och inte har det blivit lättare med tanke på den ekonomiska situation som de olika borgerliga regeringskonstellationerna har försatt oss i. Ingen möda får sparas när det gäller att klara jobben. Det handlar inte minst om våra ungdomar. Att nytillträdande på arbetsmarknaden inte får ett jobb kan ge verkningar som inte någon skulle acceptera. Alla måste ställa upp. Med den politik som den socialdemokratiska regeringen nu har slagit in på finns det goda möjligheter att nå resultat. Det bör vidare framhållas att också det enskilda näringslivet har ett mycket stort ansvar för att ungdomarna får ett arbete. Herr talman! Jag skall så kommentera reservationerna 19 och 20. Jag konstaterar att moderaterna är pålitliga. Trots att vi befinner oss i en besvärlig situation med hög arbetslöshet, anser moderaterna att arbetslöshetsbekämpningen är för kraftig. Inte nog med att de rent allmänt försöker misstänkliggöra arbetsmarknadspolitiken — de satsar dessutom på en direkt minskning av insatserna. I den ena reservationen beklagar de sig över ungdomsarbetslösheten, men i den andra yrkar de på en minskning av insatserna. Det är betecknande för den moderata politiken. Arbetsmarknadsutbildningens betydelse för både individen och företagen bör alla numera vara klara över, oavsett om det är fråga om bristyrkesutbildning eller stödjande utbildning för permitteringshotad personal. Det är bra att moderata samlingspartiet är det enda parti som framför tanken på en begränsning av arbetsmarknadsutbildningen. Vad gäller reservation 20 från centerpartiet framgår det klart av utskottets skrivning att de krav som man ställt redan är tillgodosedda och att det redan finns möjligheter till datautbildning. Reservationerna 21-33 behandlar ersättningen från arbetslöshetskassorna, det kontanta arbetsmarknadsstödet och utbildningsbidraget. Jag konstaterar att de borgerliga i princip inte har ändrat uppfattning om rättvisan i fråga om en rimlig arbetslöshetsförsäkring. Den uppfattning som moderaterna, folkpartiet och centern förra året redovisade — man lyckades även förverkliga sina förslag — kvarstår i princip. Den dåvarande regeringen lyckades överföra resurser från de arbetslöshetsförsäkrade. De arbetslösa ansågs kunna leva mycket billigt. Arbetslöshetskassornas samorganisation betecknade regeringens förslag som en dolkstöt. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde, kom en förändring till stånd när det gäller detta orättvisa beslut. De arbetslösa fick då en acceptabel ersättning. De tre borgerliga partierna har fortfarande ambitionen att försämra arbetslöshetsförsäkringen. Moderaterna och folkpartiet lägger fram direkta förslag om sänkningar av A-kasseersättningen. Vidare vill moderaterna sänka det kontanta arbetsmarknadsstödet. Förslagen talar för sig själva. Några speciella kommentarer behövs således inte. En av de reservationer där de borgerliga har lyckats ena sig är reservation Nr 117 24. Man talar om en fördelningspolitisk motivering. Man menar att de Onsdagen den arbetslöshetsförsäkrade som har arbete skall visa solidaritet gentemot sina — 13 april 1983 arbetslösa kamrater och ta på sig ansvaret att erlägga en högre avgift till sina kassor. Men varför skall bara de försäkrade visa en sådan solidaritet? Är det orimligt att kräva solidaritet även från dem som har inkomster men inte tillhör någon arbetslöshetskassa? Den finansiering som gäller från den 1 januari har enligt vår syn en profil som är i högsta grad solidarisk mot de arbetslösa. I reservation 27 från vpk och 28 från folkpartiet krävs höjningar av utbildningsbidraget till icke-arbetslöshetsförsäkrade. Utskottet konstaterar att det inte är möjligt ur statsfinansiell synpunkt men tillägger att ”man bör utgå från att det framledes bör vara möjligt att göra fortsatta anpassningar av bidraget till prisoch löneförändringarna”. I reservation 30 tar centerpartisterna i utskottet upp frågan om förlängda ersättningstider. Reservationen föreslår att finansieringen av solidaritetsskäl skall ske med förhöjda avgifter från de försäkrade kassamedlemmarna. Helt klart är att utförsäkringarna från A-kassorna är ett stort problem. Men att problemet skall lösas genom förlängning av A-kassan är diskutabelt. Vad som är nödvändigt är att få fram en sådan ordning att utförsäkringar inte sker. Satsningar på platsförmedling och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste till. Det beslut som arbetsmarknadsstyrelsen har tagit om uppföljningsinsatser vid arbetslöshetstider på sex månader och för ungdomar på fyra månader är exempel på åtgärder för att förhindra utförsäkringen från A-kassorna. Det är naturligtvis av yttersta vikt att följa utvecklingen och snabbt gå in med åtgärder för att förhindra dessa utförsäkringar. Herr talman! Karl Erik Eriksson begärde en kommentar till reservation 40 om de vapenfria tjänstepliktiga. Jag hänvisar till utskottets skrivning, som omfattas av alla partier utom folkpartiet. Utskottet säger i betänkandet: ”Utskottet vill inte bestrida att det finns motiv som talar för en utvidgad verksamhet med vapenfria tjänstepliktiga och även för högre bidrag för utbildningsanordnarna. Med hänsyn till det statsfinansiella läget anser utskottet emellertid att regeringens förslag bör bifallas.” Även här utgår utskottet från ”att regeringen fortlöpande följer utvecklingen och föreslår de ytterligare åtgärder som kan bli aktuella”. Karin Andersson tog upp frågan om flyttningsstöd och sade att man inte ville vara med om någon flyttningskarusell. Även där kan man mycket kort hänvisa till skrivningen i betänkandet. Det är helt enkelt en fråga om att anpassa bidragen till de kostnader som gäller i dag. Det är alltså inte någon ökning av de här bidragen. Jag kan också som i utskottsbetänkandet peka på den flyttningsfrekvens som det handlar om. Som mest har 23 600 flyttat över länsgränserna. Det är i storleksordningen 10 26 av alla som flyttar. Att man med den aktuella kostnadsanpassningen skulle sätta fart på någon flyttningskarusell är naturligtvis inte tänkbart. Anders Högmark ställde ett antal frågor till mig. Jag tänker inte gå in i 115 någon diskussion om en artikel i Svenska Dagbladet där Bo Södersten haft någon uppfattning, eftersom jag inte läst artikeln. Helt klart är väl att möjligheten till löneökningar måste baseras på den ekonomiska politik som förs. Därför är det nödvändigt att föra en ekonomisk politik i det här landet som gör att vi får en större kaka att dela på. Frågan om uttalandet av Thage Peterson om försöksverksamhet med lägre löner för ungdomar hör väl till dagens betänkande. Jag tycker att det är fel att uppta tid i kammaren med att läsa innantill. Vad Thage Peterson har sagt i denna fråga bör ju vara alldeles klart, eftersom han sagt det från denna talarstol. Jag skall ändå hjälpa Anders Högmark med att läsa upp det. Efter en fråga från Bengt Wittbom sade Thage Peterson: Jag vill här liksom i intervjun emellertid understryka att det är arbetsmarknadens parters sak att fundera över om de vill ta upp frågan eller ej. Litet senare sade han: Jag har således inte uttalat mig om önskvärdheten av lägre ungdomslöner. Han framförde uppfattningen att det vore av värde om frågan kunde ytterligare belysas. Den tidigare debatten här i dag har väl visat att det i denna fråga inte finns några divergerande uppfattningar inom det socialdemokratiska partiet.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
Herr talman! Jag ställde en fråga till socialdemokraterna, men fick inget svar av Lars Ulander. Han yrkade avslag på våra motioner utan kommentarer. Frågan gällde om socialdemokraterna var villiga att återinrätta beredskapsarbeten för 16-17-åringar i stället för de åtgärder som nu erbjuds denna åldersgrupp. Visserligen kan man av arbetslöshetsstatistiken utläsa att arbetslösheten har minskat i den yngsta åldersgruppen. Men om man ser på siffrorna för februari i år, där 16-17-åringarna har 3 100 färre arbetslösa, kan man konstatera motsvarande ökning beträffande åldersgruppen ovanför, 18-19-åringarna, där det noteras en ökning av arbetslösheten med 3 300 avseende samma månad. Härav kan man se att de åtgärder som nu tillämpas bara innebär att problemet skjuts framåt i tiden några år. Vi har väntat i tio år att få allmänt erkänt att ungdomsarbetslösheten inte är direkt avhängig av det kapitalistiska samhällets konjunktursvängningar. Den har andra och mera djupgående orsaker. Jag tycker att vi inte skall behöva vänta ytterligare tio år, innan den allmänna meningen blir den att man måste inrätta fasta arbeten för ungdomarna. Arbetslösheten kostar i dag 16 miljarder kronor om året. Den summan skulle räcka för att driva ett landsting av Stockholms läns storlek — alla verksamheter — under ett helt år. Det skulle alltså för den summan kunna inrättas otaliga fasta arbeten.
Herr talman! Lars Ulander polemiserade mot mig med anledning av den reservation om flyttningsstimulerande åtgärder som centern fogat till betänkandet. Nu tog jag inte upp problemet i det sammanhanget utan i den principiella delen av mitt anförande som gällde kvinnors sysselsättning i olika delar av landet. Jag underströk då hur viktig regionalpolitiken hade varit för att tillförsäkra kvinnor sysselsättning också i de delar av landet där sysselsättningsläget är sämst för kvinnorna. Jag uttryckte farhågor för att den nya regionalpolitik som man tycker sig skymta i budgetpropositionen kan komma att gå ut över kvinnorna i de olika områdena. Det gäller då inte bara flyttningsbidrag. Rent allmänt sägs det ju flera gånger att man måste få till stånd en ökad rörlighet. Det är faktiskt så, att det är svårare att få arbete på den nya orten, om två i familjen saknar arbete. Eftersom vi nu har uppnått att de flesta familjer har två förvärvsarbetande, är det viktigt att sysselsättning skapas där människorna bor i stället för att mer eller mindre tvinga folk att flytta.
Herr talman! Lars Ulander tog upp reservation 7 om ungdomsarbetslösheten. Jag tycker den är ett gott vittnesbörd om att i den frågan är de borgerliga partierna överens. Jag tror att det är utomordentligt väl förankrat i den allmänna opinionen att något måste göras. Vi har, som tidigare har sagts här från talarstolen, ingen patentlösning. Men vi har skisserat en idé, och den idén har vunnit uppslutning bland de tre borgerliga partierna. Vi är öppna för att diskutera både detaljer och andra saker i den här skissen. Vi tror nämligen att det inte längre går att hantera de här frågorna på ett stelbent sätt. Sedan säger Lars Ulander: Hur kan moderaterna, som angriper den offentliga sektorn, tro att man kan lösa ungdomens sysselsättningsproblem? Innebär det att en kommunal expansion — en expansion av landsting och kommun =— är en förutsättning, som socialdemokraterna ser det, för att lösa frågan om ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden? I så fall blir väl regeringens kompletteringsproposition en dyster läsning för landets ungdomar, för där talas det väl inte om någon mer omfattande expansion av den kommunala sektorn. Snarare är det väl tvärtom, och det innebär med Lars Ulanders synsätt här, att då har ungdomarna inte mycket att hoppas på. När det gäller nivåerna på ersättningen från kassorna har vi den klara uppfattningen att staten skall gå in med grundtryggheten — i vårt fall 250 kr. per dag — och att sedan de fackliga organisationerna borde ha möjligheter att bygga upp ett frivilligt försäkringsskydd för sina medlemmar. Man borde utifrån de tillgångar man har kunna förvalta och disponera pengarna på ett annat sätt. Det är också en fråga om solidaritet medlemmarna emellan, mellan dem som har förmånen att ha ett jobb och dem som av olika anledningar gått miste om jobb. Sträcker sig inte, Lars Ulander, solidariteten medlemmarna emellan längre än att man alltid måste lita till vad staten gör? Grundtrygghet skall staten betala, sedan går det att bygga på frivilligt. Det kunde vara intressant att höra vad Lars Ulander svarar på min ursprungliga fråga: Är det något principiellt tveksamt utifrån socialdemokratins värderingar, att en kassa har ett arrangemang med frivillig utbyggnad? Är det mot de grundläggande socialdemokratiska solidaritetsprinciperna?
Herr talman! Till Margé6 Ingvardsson vill jag säga att när det gäller 16-17-åringarna är det naturligtvis oerhört nödvändigt att man använder de metoder som innebär att man drar ned arbetslösheten till ett absolut minimum, till noll. Den politik som den nuvarande regeringen står för är en politik i det syftet. Från socialdemokratiskt håll går man inte ut och talar om ungdomsgarantier. Men när det gäller 16-17-åringarna lägger man upp en politik som gör att man skall kunna klara detta mål — med utbildning, praktik och arbete. Denna ungdomsdel kommer kanske att få den största omsorgen just nu, eftersom det gäller att dra ner arbetslösheten i dessa åldrar till ett absolut minimum. Skälet känner vi alla till: Det finns oerhörda risker om inte ungdomarna vänjer sig vid att komma till ett jobb, att gå upp på morgnarna och hamna i vuxenvärlden på ett sätt som gör att de fungerar i samhället. Därför tror jag att vi kan vara överens om att den typ av insatser som kommer att krävas får man inrätta efter de behov som finns. Det finns ingen tanke på att på något sätt dra ner några insatser. När det gäller Karin Anderssons inlägg och flyttningsresonemanget, så var mitt svar helt enkelt på reservationen och på vad Karin Andersson uttalade från talarstolen, att man med de här 20 miljonerna naturligtvis inte kommer att sätta i gång en flyttningskarusell. Vi kommer framöver att få hela debatten om regionalpolitiken, och då får vi väl återkomma till de här mycket viktiga frågorna. Jag delar naturligtvis Karin Anderssons uppfattning att man skall se till att kvinnorna får en så trygg ställning som möjligt på vår arbetsmarknad. Sedan till Anders Högmark. Reservation nr 7 var, om man skall vara litet hård, inte speciellt mycket att komma med som förslag till lösning av frågan om ungdomsarbetslösheten. Vad jag tog upp var de tre saker som egentligen finns med, främst ungdomslönerna och lärlingsutbildningen. Det visar kanske att det här är mycket svåra ting. Det är väl kanske också därför som kritiken mot den förda politiken under debatten varit mycket modest. Man har sökt sig fram på olika vägar, och även från regeringens sida har man sagt att vi måste söka oss fram till en väg bort från arbetslösheten. Men att göra det med moderat politik tror jag är alldeles hopplöst. Det är klart att landstingen och kommunerna är mycket viktiga. Gör man som moderaterna föreslog i valrörelsen — att man kraftigt skulle minska aktiviteten på den offentliga sektorn — minskar sysselsättningen där katastrofalt; det skulle bli massarbetslöshet. Frågorna om arbetslöshetskassorna och solidariteten har jag svarat på i mitt huvudanförande.
Herr talman! Jag ville i mitt första anförande peka på den situation som 16-17-åringarna har. Jag vill fråga Lars Ulander om vi är överens om att skolplikten upphör vid 16 års ålder. I och med att regeringen 1980 beslutade utestänga 16-17-åringarna från beredskapsarbeten utestängdes de i praktiken också från arbetsförmedlingarna, eftersom beredskapsarbeten var den här ungdomsgruppens enda möjlighet att få arbete. Dessa ungdomar utestängdes också från möjligheten att få kontant arbetsmarknadsunderstöd. 78 Je av de yngsta ungdomarna saknar någon form av ersättning. Jag vill fråga Lars Ulander: Hur kan man göra på det här sättet? Hur kan man utestänga en grupp människor från arbetsförmedlingen utan att samtidigt ändra i arbetsmarknadskungörelsen, där det står upptaget att man efter skolpliktens slut har rätt att få del av arbetsförmedlingens tjänster? Kan man vänta att några andra grupper senare kan råka ut för samma sak? Jag undrar också vilka det är som skall betala för 16-17-åringarna, som sätts på ungdomsarbete med en ersättning på 85 kr. om dagen. Det kan man inte leva på i dagens samhälle. Vilka är det som skall betala? Skall samhället gå in med socialhjälp för de överskjutande kostnaderna, eller är det ungdomarnas föräldrar som skall skjuta till det som fattas?
Herr talman! Att Lars Ulander inte är alltför intresserad att inför kammaren ge några klara besked om den principiella synen på en utbyggnad av den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen är väl kanske inte direkt oväntat. Får jag tolka de uteblivna svaren på det sättet att en frivillig påbyggnad av försäkringen strider mot Lars Ulanders och hans partis syn på solidariteten mellan de arbetslösa och dem som har ett arbete. Det är alltså viktigare för de fackliga organisationerna att bygga upp stora fonder av annat slag, att skaffa sig fastigheter i innerstäder, än att ge ett rimligt frivilligt försäkringsskydd utöver grundtryggheten, som staten bygger upp. Har jag fel finns det möjlighet att ge kammaren och mig besked om det. När det sedan gäller lönenivåer, som har diskuterats — jag tror att det var Erik Johansson som sade att moderata samlingspartiet kräver lägre löner och högre vinster — tror jag att det ganska klart framgår att det finns ett samband mellan vinst och lönsamhet och möjlighet för företagen att nyanställa. Jag skulle vilja säga att lönenivån skall ligga där företagen är konkurrenskraftiga. Det är en mycket god regel som gällde före avtalen 1975-1976. Lönenivån var då anpassad till vår konkurrenskraft. Därefter höjdes lönerna så att vi inte längre var konkurrenskraftiga, och vi förlorade marknadsandelar. Det tar också, som Anna-Greta Leijon sade tidigare i debatten, lång tid att återvinna förlorade marknadsandelar. En förutsättning för att på sikt kunna skapa sysselsättning är att hålla en konkurrenskraftig lönenivå. Där har arbetsmarknadens parter med sin frihet att förhandla ett stort ansvar. Staten har nämligen inte, Lars Ulander, via arbetsmarknadspolitiken i längden råd att betala och fungera som städgumma. Det är med stor förväntan som jag ser fram mot att arbetsmarknadens parter tar detta ansvar under 1980-talet. Under 1970-talet har det varit litet si och så med den saken, och det har inneburit en allt högre arbetslöshet.
Herr talman! Låt mig först rätta Margö Ingvardsson på en punkt, nämligen att alla enligt arbetsförmedlingslagen har rätt att gå till arbetsförmedlingen och söka jobb. Ingen utestängs därifrån. Får jag vidare säga att det är skolan som har det egentliga ansvaret för att ungdomar under 17 år har någon form av sysselsättning. Det är då mer eller mindre fråga om utbildning som man får satsa på. Det finns ingen, utom möjligen moderaterna, som har någon annan uppfattning än att man måste satsa allt som kan satsas för att de skall få ett jobb. Det är också glädjande att nu kunna konstatera att just den gruppen har så att säga hamnat på rätt sida i statistiken. Situationen för dem har alltså förbättrats, och den utvecklingen måste fortsätta. Detta är nämligen en ur landets synpunkt oerhört viktig sak. Det är en fråga om vi skall ”tappa” en ungdomsgeneration eller ej.

Herr talman! I de arbetsmarknadspolitiska debatterna framhålls arbetets centrala värde för människors välfärd. Pliktskyldigast konstateras att arbetet är en inkomstkälla, men framför allt framställs arbetet som en social rättighet. Däremot tycks insikten om arbetets betydelse för vår gemensamma ekonomi vara mindre framträdande. Och ändå utgör arbetet själva grunden för vår ekonomi — utan arbete ingen produktion, utan produktion ingen ekonomi. Inser man detta, då inser man också att arbetet måste vara lönsamt. Arbetet får aldrig kosta mer än det produktionsvärde som det resulterar i. En förutsättning för sysselsättningsskapande åtgärder utanför den reguljära arbetsmarknaden måste vara att det finns en efterfrågan på det som skall produceras. Arbete kan aldrig bli detsamma som sysselsättning/terapi. Arbete måste vara produktivt. Moderat arbetsmarknadspolitik skall ses i sitt sammanhang. En lång rad samverkande åtgärder leder till en förbättrad ekonomi, ett lönsamt näringsliv och produktiva arbeten. Vi bör i sammanhanget betänka, att av den dryga miljon människor som arbetar i företag med mer än 50 anställda, arbetar mer än en fjärdedel i förlustföretag. Arbetsmarknadspolitiken får inte ses isolerad. Den är en del av den ekonomiska politiken. Ett av de grundläggande problemen i svensk ekonomi är att vårt gemensamma bokslut under en lång följd av år har visat röda siffror. Vi konsumerar mer än vi producerar. Skattetrycket har ökat och enskilda drabbats. Det som med totalitärt språkbruk kallas ”samhället”, dvs. stat och kommun, har försökt kompensera de enskilda. Men för att klara av denna s.k. kompensation har man tvingats att ständigt höja skatter och andra pålagor för enskilda och företag. Bara i detta betänkande föreslås t.ex. en höjning av arbetsmarknadsavgiften med 0,5 20. Vi har kommit in i en bisarr häxdans, där arbetets sjunkande avkastning ställer krav på flera och större kompensationsåtgärder, som höjer skattetrycket, vilket i sin tur ytterligare sänker arbetets lönsamhet, osv. Arbetsmarknadspolitiska insatser är en del av dessa kompensationsåtgärder. Kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken har på tio år blivit åtta gånger så stora. Levnadskostnaderna har under samma tid blivit något mindre än tre gånger så stora. Uttryckt i procent av bruttonationalprodukten har kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken sedan början av 1960-talet ökat från mindre än 1 9 till 3 90. Jag har frågat mig: Hur mycket kostar egentligen arbetsmarknadspolitiken? Innevarande års budget tar upp 14,5 miljarder kronor i anslag, men vi vet att sedan dess åtskilligt har satsats i olika propositioner och via finansfullmakten. Jag har såsom enskild ledamot funnit det ytterligt svårt att få en klar bild av de verkliga kostnaderna. LO-tidningen har gjort en uppskattning på 25 miljarder kronor. Tyvärr har arbetsmarknadsministern lämnat kammaren, men jag skulle gärna vilja att någon från regeringspartiet bekräftade detta belopp. Kommer arbetsmarknadspolitiken under innevarande år att kosta 25 miljarder kronor? Om det beloppet inte är korrekt, vilket är då det riktiga beloppet? Lägger vi till dessa 25 miljarder kronor det stöd som har utgått i direkt industristöd, 12 miljarder kronor, kommer vi upp i en summa av 37 miljarder kronor. Det är lika mycket som 12 26 på arbetsgivaravgiften. Pengarna hade använts bättre, om vi hade sänkt arbetsgivaravgiften. Nästa års budget lyder på 14,7 miljarder kronor. Det är den vi i dag diskuterar. Men i realiteten vet vi inte vilken slutsumman blir. Antalet tjänster inom arbetsmarknadsverket har på tio år ökat från ca 6 500 till ca 9 500, och då har jag inte räknat med de 2 500 tjänsterna vid arbetsmarknadsinstituten. En enig riksdag ansåg tidigare det vara hög tid att fråga sig hur dessa enorma resurser används. Därför tillsattes en parlamentarisk utredning om arbetsmarknadsverkets organisation och arbetsformer. Den socialdemokratiska regeringen har i tilläggsdirektiv gjort en väsentlig inskränkning i utredningens uppdrag genom att undanta den arbetsmarknadspolitiska åtgärdsarsenalen från granskning och genom att ta bort det tidigare utredningsuppdraget att föreslå åtgärder, som möjliggjorde att AMS verksamhet kunde bedrivas till 15 90 lägre kostnader. Dessa ändrade direktiv bekräftar än en gång den socialdemokratiska regeringens syn på arbetsmarknadspolitiken som en helig ko, som över huvud taget inte får ifrågasättas. Är då arbetsmarknadsverkets verksamhet så effektiv och den arbetsmarknadspolitiska arsenalen så väl utformad att en total granskning av verksamheten inte behövs? Betecknande för arbetsmarknadsverkets utveckling är att verksamheten alltmer har övergått till att bli av rent social karaktär, inriktad på de svårplacerade grupperna. Till en väsentlig del har AMS missat sin huvuduppgift, att förmedla arbeten. Expertgruppen för utredningsverksamhet i arbetsmarknadsfrågor, EFA, harien utredning som publicerades förra året visat att arbetsmarknadsverket har en förmedlingsverksamhet, som skulle kunna klara en miljon matchningar mellan arbetssökande och arbetsgivare om året under förutsättning att en platsförmedlare lyckas med en matchning om dagen. Man kan konstatera att varje arbetsförmedlare under 1980, vilket är det år som utredningen omfattar, gjorde en lyckad matchning uppskattningsvis var tredje eller var fjärde arbetsdag. Det året var ändå situationen på arbetsmarknaden mindre problematisk än den är nu. Vid vad AMS betecknar såsom ”normal” arbetslöshet går de arbetslösa lediga i genomsnitt mellan 100 och 125 dagar och gör därunder fem besök hos arbetsförmedlingen. Företagen får vänta 20-25 dagar på en anvisning från arbetsförmedlingen. Effektiviteten lämnar således mycket övrigt att önska. Detta är en dyrbar ineffektivitet. 1980 skulle bara en enda dags förkortning av arbetslöshetstiden ha minskat statens utgifter med 120 milj.kr. Inte heller förmedlingen av beredskapsarbeten sker effektivt. Under två månader har tio representanter för LO-distriktet och SAF i Göteborg arbetat med att få fram beredskapsarbeten för ungdomar från 18 till 24 år. Kritiken från medlemmar i arbetsgruppen mot arbetsmarknadsverkets sätt att arbeta är svidande: formalitetsraseri, onödig centralisering, för långsam beslutspro Cess. I vanliga fall tar det fyra till fem veckor från det att företaget bestämt sig för att erbjuda beredskapsarbete till dess att det fått en anvisning på en person. Genom specialinsatser lyckades man i ett fall pressa tiden till 18 dagar. I ett annat fall hade proceduren tagit inte mindre än sju veckor. Enligt tidningsuppgifter handhas arbetet med ansökningar om beredskapsarbete av en enda person. Trots att antalet tjänster har i det närmaste fördubblats under en tioårsperiod på den aktuella länsarbetsnämnden och nu uppgår till 660, Ami oräknat, finns det uppenbarligen inte mer personal att sätta på detta arbete så att handläggningstiderna kan förkortas. Effektiviteten är låg, beroende på en avsevärd byråkrati och en av allt att döma låg prioritering av de arbetsförmedlande uppgifterna. Ett annat väsentligt skäl till den låga effektiviteten är de otroliga frånvarosiffrorna inom arbetsmarknadsverket. I allmänhet ligger frånvaron inom verket på ca 30 20. Det skall jämföras med frånvaron inom verkstadsindustrin i storstadsområden, som för kollektivanställda i dag ligger under 20 20 och för tjänstemän under 5 26, i allmänhet på 2-3 20. Om man gör en snabb överslagsberäkning, finner man att av de 3 500 tjänster som AMS tillfördes under 1970-talet torde 500-600 tjänster ha absorberats av annat än ordinarie arbetsuppgifter. Något behov av personalökning torde således inte föreligga. Herr talman! Detta har ingenting att göra med huruvida tjänstemännen på arbetsförmedlingarna gör ett gott jobb eller inte, för det gör de alldeles säkert. Det handlar om arbetsledning, det handlar om arbetsplanering. I det ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska läge som vi nu befinner oss i finns det skäl för riksdagen att kräva att AMS styrelse och ledning omprövar sina prioriteringar. De fakta som efter hand kommer fram visar hur angeläget det är att såväl arbetsmarknadspolitikens inriktning som arbetsmarknadsverkets organisation och verksamhet blir föremål för granskning av den parlamentariskt tillsatta utredningen. Av Sveriges befolkning befinner sig drygt hälften, eller 4,3 miljoner, i arbetskraften. Om vi räknar bort dem som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, dem som är arbetslösa och dem som är anställda hos statliga och kommunala myndigheter liksom dem som är anställda i statliga och privata förlustbolag, återstår drygt 2 miljoner människor som med sitt arbete skall finansiera dels vår offentliga konsumtion, dels den del av vår totala konsumtion som produceras utanför landets gränser. Det är av vital betydelse för hela vår ekonomi att arbetsmarknaden fungerar för dessa drygt 2 miljoner människor. Därför måste arbetsförmedlingsverksamheten prioriteras och effektiviseras. Ett sätt är att bryta det nuvarande arbetsförmedlingsmonopolet. Det grundas på en tolkning av tre ILO-konventioner som gör gällande att endast allmän förmedling kan tillåtas. ILO-konventionerna däremot medger i realiteten avgiftskrävande arbetsförmedling, men föreskriver en noggrann reglering i lag av dess verksamhet; det är någonting annat, det. Det finns alltså möjligheter att välja en annan organisation för arbetsförmedling än den vi nu har. Dessa möjligheter bör enligt vår uppfattning utredas inom ramen för AMS-utredningen. Både arbetsgivare och arbetstagare har rätt till en betydligt snabbare och effektivare service än den arbetsförmedlingarna i dag kan erbjuda. Det är också angeläget att förmedlingen utformas så, att behoven inom yrkesområden med speciella krav kan tillgodoses och att anpassning kan ske till de skiftande behoven på skilda lokala arbetsmarknader. För att åstadkomma en effektivisering av förmedlingsarbetet bör den obligatoriska platsanmälan avvecklas. Erfarenheterna hittills visar att det ökade antal platser som arbetsförmedlingarna disponerar till följd av obligatoriet inte har lett till ökad effektivitet. Tvärtom finns det en bred uppfattning bland såväl arbetsgivare som arbetssökande att systemet lett till byråkrati och långa väntetider. Den privata verksamheten med arbetsförmedling för artister och kontorsvikarier visar ju att det finns ett behov av den här typen av verksamhet och att det finns behov av en verksamhet som bedrivs effektivare än den AMS förmår att ställa upp med. Det har ingenting med datorisering eller inte att göra. För några år sedan infördes inom AMS distriktsarbetsnämnder. Dessa har inte visat sig fylla någon egentlig funktion utan har snarast ökat byråkratin genom ett nytt beslutssteg med mellanliggande MBL-förhandlingar som fördröjande moment. I effektiviseringssyfte bör därför distriktsarbetsnämnderna avvecklas. Detsamma gäller byggarbetsnämnderna. Dessa tillkom i en tid då byggverksamheten var synnerligen aktiv och det förelåg brist på byggnads arbetare. Dessa motiv föreligger inte längre, och nämnderna bör därför avvecklas. Det är självskrivet att en statlig verksamhet av arbetsmarknadsstyrelsens omfattning måste bli föremål för noggrann och kontinuerlig revision. Under senare år har brister i revision och kontroll vid flera tillfällen påtalats av såväl AMS egen internrevision som riksrevisionsverket. Det är givetvis helt oacceptabelt ur riksdagens synpunkt att en verksamhet vars kostnader troligen ligger kring 25 miljarder kronor inte har kunnat granskas på ett godtagbart sätt. Under handläggningen av en motion i dessa frågor av Bengt Wittbom har utskottet haft en gemensam utfrågning med generaldirektörerna för AMS och RRV, av vilken framgått att förutsättningarna för en effektiv revision inom AMS bör öka genom omorganisationen av revisionskontoren. I ett särskilt yttrande framhåller vi det angelägna i att en mer effektiv revision av verksamheten och kostnadsuppföljning snarast kommer till stånd. I ett annat särskilt yttrande hänvisar vi till att AMS-utredningen skall ta upp frågor rörande sammansättningen av AMS och länsarbetsnämndernas styrelser. Dessa är sammansatta så att de kan uppfattas som partssammansatta organ. Den politiska representationen utanför den fackliga är ytterst begränsad, trots de mycket höga anslagen av statliga medel. Vi vill inte föregripa utredningen och nu lägga fram något yrkande, men vi kommer noga att följa dessa frågor. Herr talman! Jag övergår nu till det avsnitt i betänkandet som behandlar särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning av handikappade. I reservation 41 anser vi liksom centern och folkpartiet att regeringens förslag att begränsa stödet till jordbrukare för arbetstekniska hjälpmedel är ytterst tveksamt. En stor andel av bidraget går utan tvivel till jordbrukare. Det är en yrkesgrupp som har ett fysiskt påfrestande arbete, av ett slag som numera sällan förekommer inom andra yrkesområden. De slutsatser som dras i propositionen tycks vara mer präglade av regeringens inställning till jordbrukarna än av en väl underbyggd kunskap om behovet av handikappanpassning. Vi har länge hävdat att det bästa instrumentet för att förbättra handikappades möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden är lönebidrag. Lönebidrag utgår i dag till ca 36 000 personer med olika procentsatser beroende på vem som är arbetsgivare. Vi anser detta vara principiellt felaktigt. Lönebidraget bör vara knutet till den enskilde handikappade och stå i relation till dennes arbetsförmåga. Denna fråga behandlas i den förra året tillsatta parlamentariska utredningen om de arbetshandikappades situation på arbetsmarknaden i stort, och vi har därför denna gång nöjt oss med att i ett särskilt yttrande redogöra för vår principiella syn på lönebidragets konstruktion. fr.o.m. den 1 juli 1980 betalas lönebidrag på 90 20 till allmännyttiga organisationer. Stödet hade dessförinnan en annan konstruktion och utgick med 100 26. Under en övergångstid fram till den 1 juli i år har emellertid för de tidigare statliga arkivarbetarna, placerade hos allmännyttiga organisationer, utgått 100 96 lönebidrag. Organisationerna har numera arbetsgivaransvar för de lönebidragsanställda. Det finns ingenting som tyder på att de allmännyttiga organisationerna avskräckts av det förhållandet att de numera betalar 10 20 av lönekostnaderna själva för de lönebidragsanställda. Denna personalgrupp är av oerhört stort värde för organisationerna, och ett 90-procentigt lönebidrag ger dem goda möjligheter att anställa handikappade. Eftersom organisationerna numera är arbetsgivare och därmed har ansvaret för löneutvecklingen, är det fullt rimligt att detta kombineras med ett ansvar för en del av kostnaderna. Vi har därför inte kunnat ansluta oss till yrkandena i den gemensamma reservationen från centern och vpk. Vi har heller inte kunnat ansluta oss till yrkandet att begränsningen av antalet lönebidragsplatser hos de allmännyttiga organisationerna till 500 inte skall genomföras. Lönebidraget skall vara ett stöd till de arbetshandikappade, inte ett organisationsstöd. Ett sådant tak innebär ju inte att antalet arbetshandikappade som erhåller lönebidragsanställning behöver minska. Det måste i stället innebära att ansträngningarna att öka antalet handikappade hos andra arbetsgivare ökar. Det är angeläget att de ansträngningar AMS gjort att genom särskilda avtal placera fler handikappade hos t.ex. vissa statliga affärsdrivande verk får effekt. Den 30 juni förra året var antalet lönebidragsanställda i de affärsdrivande verken endast 179. Detta är en ytterligt låg siffra med hänsyn tillatt de affärsdrivande verken totalt har inte mindre än ca 175 000 anställda. Här är ett område där det bör finnas goda möjligheter att finna lämpliga arbetsuppgifter för handikappade. Det är viktigt att det har blivit klarlagt att Stiftelsen Samhällsföretag är avsedd endast för personer som på grund av fysiskt eller psykiskt handikapp har nedsatt arbetsförmåga. Personer som av t.ex. åldersskäl och geografiska skäl eller som på grund av arbetsbrist saknar arbete inryms inte i handikappbegreppet. Denna distinktion är viktig. Enligt en enkätundersökning som redovisas i Samhällsföretags senaste årsberättelse anser endast 33 26 av de tillfrågade anställda att de upplever att handikapp utgör ett hinder för att de skall få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. De övriga angav andra orsaker — brist på lämpliga arbeten, åldersskäl, utbildningsskäl m.m. Även om det är troligt att en del av de anställda inte vill vidkännas de svårigheter ett eventuellt handikapp innebär, är siffran anmärkningsvärt låg. Det är väsentligt att de cirka 2 500 milj.kr. som utgår till stiftelsen används till avsett ändamål. Placering på Samhällsföretag bör enligt vår uppfattning endast komma i fråga för dem som på grund av sjukdom eller skada har grava fysiska eller psykiska handikapp och som har behov av de särskilda insatser och den utrustning som kan tillhandahållas hos Samhällsföretag. Till denna grupp kan givetvis även höra vissa personer som på grund av missbruk ådragit sig Det kan däremot inte vara riktigt att i likhet med Samhällsföretag definiera begreppet ”gravare handikapp” i en arbetssituation så, att därmed i allt väsentligt avses personer med sociala problem, i första hand missbrukare. Det kan inte vara lyckligt att Samhällsföretag blir en arbetsplats där missbrukare samlas. Flera missbrukare på en skyddad arbetsplats riskerar att medverka till bildandet av en missbrukskultur som förhindrar en lyckosam rehabilitering. Då det gäller att behålla och skaffa arbetstillfällen för missbrukare är lönebidrag ett betydligt effektivare instrument. Ett ordnat arbete är i allmänhet en grundförutsättning för att ett begynnande missbruk inte skall utvecklas därhän att en person blir socialt utslagen. Första försvarslinjen går därför vid tidiga insatser på de reguljära arbetsplatserna. Tidiga reaktioner från arbetsledning och arbetskamrater är det bästa sättet att förhindra att ett missbruk etableras. Vi löser inte missbruksproblemen genom att blunda för de problem vi har runt omkring oss, i vår egen miljö och på våra egna arbetsplatser, eller genom att hoppas att Samhällsföretag så småningom skall förbarma sig över de människor vi själva inte orkat bry oss om. Vill vi, Karin Andersson, hjälpa särskilt utsatta människor — till vilka många handikappade kan räknas — då måste vi utforma stödet så att det når dem som vi vill skall nås. Sprider man ett stöd till vagt definierade grupper, blir det väldigt litet kvar till var och en av dem som skall stödjas. I moderaternas Sverige kan de handikappade som behöver särskilt stöd också räkna med ett generöst sådant. Jagtror det är viktigt att klargöra att det finns en principiell skillnad mellan dem som har medfödda eller förvärvade handikapp och dem som är handikappade i en missbrukssituation. Det medfödda eller genom skada eller sjukdom förvärvade handikappet är ett tillstånd som en människa måste leva med och anpassa sig till. Stat och kommun kan medverka till att ekonomiskt och praktiskt i någon mån kompensera handikappet och åstadkomma en rehabilitering så långt detta är möjligt. Då det däremot gäller missbrukare måste målsättningen vara en annan. Här måste insatserna från stat och kommun samordnas i det övergripande syftet att häva missbruket. I den samordningen ingår arbete som en viktig del, men endast som en bland flera olika åtgärder. Detta är inte i första hand en arbetsmarknadspolitisk utan en socialpolitisk fråga. Det beslut kammaren står i begrepp att fatta innebär att Stiftelsen Samhällsföretag erhåller ett driftbidrag på 2 532 milj.kr., eller 128 7 av lönesumman. För dessa medel driver stiftelsen med 31 000 anställda 370 verkstäder i 210 kommuner. Försäljningsintäkterna betalar endast 40 26 av kostnaderna. Samhällsföretag är en gigant på den svenska marknaden, en gigant som med rikliga statliga bidrag konkurrerar med en myriad av små och medelstora enskilda företag, vilka alla måste konkurrera på normala företagsekonomiska villkor. Självfallet utgör Samhällsföretag med sina möjligheter att samordna resurserna ett dödligt hot för många av dessa småföretag. Samhällsföretags ledning vill gärna framhålla att man inte har några konkurrensfördelar på marknaden. Men vad är en med statliga medel uppbyggd och garanterad storkoncern, annat än en enda enorm konkurrensfördel? Vi hävdar att det statliga stödet till arbetsgivare som anställer arbetshandikappade skall vara neutralt. På sikt bör därför målsättningen vara att lönebidraget till Samhällsföretag inte överstiger 100 96. Samtidigt som driftbidraget minskar, bör det vara möjligt att öka antalet lönebidragsanställda. Härigenom uppnås den dubbla målsättningen att bereda fler handikappade arbete på den reguljära arbetsmarknaden samtidigt som större kostnadseffektivitet erhålls. Redan i nästa års budget bör driftbidraget reduceras till 125 6. Detta bör vara möjligt att uppnå genom ökad rationalisering och besparingar inom framför allt den centrala och regionala administrationen. Vidare bör nya former för verksamheten kunna utvecklas, t.ex. samverkan med enskilda företag. Statsrådet Leijon har tillsatt en särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet som skall göra en översyn av Samhällsföretag, bl.a. i syfte att minska behovet av statligt stöd. Likaså skall Samhällsföretags konkurrenssituation ses över. Detta beslut, herr talman, tyder på en visserligen senkommen men ändå välkommen insikt om att förhållandena inte är bra som de är. Mindre välkommet är däremot beslutet att denna översyn inte skall göras inom ramen för den parlamentariska handikapputredningen. Denna skall inte heller granska arbetsmarknadsinstituten och deras möjligheter att samverka med Samhällsföretag. Herr talman! Vi är inom alla partier eniga om att det behövs särskilda och generösa åtgärder för att hjälpa handikappade att erhålla arbete. Det är beklagligt att regeringen inte utnyttjar de möjligheter som utredningen om de arbetshandikappades situation på arbetsmarknaden i stort innebär att redan på utredningsstadiet få en bred parlamentarisk samverkan om de åtgärder som är bäst lämpade för att nå det önskade målet. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till de moderata reservationerna 9-13, 15, 17, 41, 44, 45 och 46.

Herr talman! I utskottets betänkande behandlas några motioner av vpk. I en tas frågan om anställning med lönebidrag upp, och i en annan berörs AMU-utbildning. Det är dessa två motioner som jag här kommer att beröra. Människorna i vårt land drabbas i dag av en stor arbetslöshet. Vissa regioner är särskilt utsatta, men arbetslöshet råder i hela landet — till skillnad från förr, då det fanns vissa expansiva områden att flytta folk till. Människor blir utförsäkrade och tvingas att gå till det sociala för att där erhålla ett bidrag för att kunna existera. En grupp som — oavsett läget på arbetsmarknaden — haft svårt att erhålla ett jobb är de handikappade. Men deras möjligheter att få ett jobb blir ju inte bättre då arbetslösheten stiger, som nu sker, då allt fler människor skall slåss om ett eventuellt arbete. De handikappade drabbas också i dubbel bemärkelse: de har ett handikapp, som kan vara svårt nog, och de är utan jobb. Nu har det varit till stor hjälp för de handikappade att staten har gett ett bidrag till de allmännyttiga organisationerna för att dessa skall kunna anställa handikappade människor. För dem som var anställda före den 1 juli 1980, då arkivarbetet ersattes med anställning med lönebidrag, får organisationerna full kostnadstäckning fram till den 1 juli i år. För dem som har anställts efter den 1 juli 1980 har organisationerna redan ett kostnadsansvar, de betalar 10 90 av lönekostnaden. Den här förändringen, att organisationerna skall ta en del av lönekostnaderna, har mötts av starka protester från olika organisationer. HCK har uttalat att sänkningen av lönebidragen blir förödande för de handikappanställda. Det är många organisationer som står och stått inför ett svårt läge, nämligen att inte kunna finansiera sin kostnadsdel. Det är också en bekymmersam situation som uppkommer för de anställda. Det är personer som haft en meningsfull och för samhället betydelsefull arbetsuppgift, men som i det arbetsmarknadsläge som nu råder knappast har någon annan framtid att vänta än att bli tvingade att lita till socialvården eller förtidspension. Nu har det ändå skett en ökning av antalet anställda efter den företagna ändringen av lönebidraget. Detta tolkas som om det egna kostnadsansvaret hos de allmännyttiga organisationerna inte har haft några negativa effekter för arbetsmarknadssyftet med lönebidragen. Detta påstod även Sonja Rembo i sitt anförande. Men det stämmer inte med verkligheten. Det är oklart i hur många kommuner, och i vilken utsträckning, som man har gått in och täckt återstående 10 6 för organisationerna, men så har skett, både i fråga om nyanställning och som en hjälp i det läge som många av dessa organisationer nu står inför, nämligen att inte kunna finansiera sin kostnadsandel. För att något belysa hur kommunerna nu har övertagit kostnadsdelen, kan jag ta mitt eget län Västerbotten som exempel. Eftersom många organisationer varslade sina anställda om uppsägning den 1 juli i år, har praktiskt taget alla kommuner i länet beslutat anslå pengar för att dessa personer skall kunna få behålla sin anställning. Skellefteå kommun har anslagit 2 milj.kr. För att det inte skall uppfattas som orättvist mot någon organisation, får alla organisationer denna kostnadstäckning från kommunen, alltså även de som har anställt efter den 1 juli 1980. Detta får något underliga konsekvenser. Staten har genom den företagna förändringen sparat in ca 0,5 milj.kr. i Skellefteå kommun, medan förändringen har inneburit en kostnad för kommunen på 2 milj.kr. Det är ett något märkligt sätt för samhället att spara. Det är alltså inte på det viset som utskottet tycks tro. Vad det handlar om, är att staten än en gång har övervältrat en kostnad på kommunerna. Jag skall också säga några ord om det föreslagna tillfälliga bidraget om 1,2 milj.kr. Det är en droppe i havet. Det räcker enbart till ca 120 anställda, vilka organisationerna nu naturligtvis skall slåss om. Nej, enligt vår mening måste målsättningen vara att skapa förutsättningar för handikappade att få ett arbete. Det måste vara staten som här har att ta sitt ansvar. Det skall inte, som nu blivit fallet, vara kommunerna som skall tvingas gå in med bidrag för att dessa människor skall få ett jobb. Herr talman! I enlighet med detta ber jag att få yrka bifall till reservation nr 42. Vi har också väckt en motion om höjda utbildningsbidrag vid AMU utbildning. För detta talar att bidraget de senaste åren har kommit att släpa efter i förhållande till den allmänna prisoch lönenivån. Här skall vi också komma ihåg att de borgerliga i sin spariver tagit bort stimulansbidraget på 10 kr. Av dem som genomgår arbetsmarknadsutbildning är 60 96 elever som enbart har utbildningsbidraget på 165 kr. per dag, och det är främst ungdomar och kvinnor. Lars Ulander sade att det, på grund av det statsfinansiella läget, inte är möjligt att nu höja utbildningsbidraget. Det väcker en fundering hos mig. Hur kan det då vara möjligt att satsa tiotals miljarder på ett nytt stridsflygplan, som — förutom de invändningar som kan göras på grund av rent ekonomiska aspekter — till en del gör oss beroende av Atlantpakten? När tvivel framförs om att kostnadsramarna skall hålla, sägs från regeringen att det i så fall finns några miljarder i reserv. Man kan kanske argumentera så som Lars Ulander gjorde, och anföra det statsfinansiella läget, om man tar fråga för fråga. Men här handlar det om prioriteringar, och vi sätter ett bättre utbildningsbidrag före denna miljardsatsning på JAS-planet. Ett bättre utbildningsbidrag till AMU-eleverna ryms med stora marginaler inom den reserv som påstås finnas för JAS-planet. Herr talman! Därför yrkar jag bifall även till reservation nr 27.

Herr talman! Jag måste få rikta några frågor till Sten Östlund, men först vill jag säga följande. Sten Östlund säger att den företagna ändringen utan tvivel har oroat de handikappade. Ja, det förvånar väl inte. Så snart förändringen blev känd, började ju organisationerna att utfärda varsel. Kommunerna gick då in och garanterade bidrag. För att inte riskera att få höra att jag så att säga är ute och cyklar har jag i dag på morgonen ringt upp HTF för att försäkra mig om i vilken utsträckning kommunerna i Västerbotten har gått in med bidrag. Jag fick till svar att praktiskt taget varje kommun går in med pengar. Särskilt nämndes Skellefteå kommun, som i år har satsat 2 milj.kr. Statens utgift i detta sammanhang var förut ungefär 0,5 milj.kr. Sten Östlund säger att regeringen skall följa utvecklingen. Vid behov skall man återkomma. Då måste jag fråga: Har Sten Östlund någon kännedom om huruvida regeringen har känt något behov av att vidta åtgärder i anledning av att kommunerna tvingas gå in med pengar för att de handikappade människorna inte skall mista sina arbeten? Det kommer ju att bli lugnt även framöver, eftersom kommunerna tar över ansvaret som staten så att säga skjuter ifrån sig. Sådan är utvecklingen i dag. Men är det tillräckligt för att regeringen skall känna ett behov av att nu vidta åtgärder?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

Herr talman! Moderaterna går till storms, säger Sten Östlund. Ja, det är riktigt. Vi går till storms mot den statiska syn som regeringen har på arbetsmarknadspolitiken. Den fastställdes på 1950-talet under en period när vi hade god ekonomisk tillväxt och brist på arbetskraft. Den kombinerades med den solidariska lönepolitiken från LO:s sida. Företag som inte kunde betala tillräckligt höga löner skulle, som termen då var, stampas ut. Denna politik gäller fortfarande för socialdemokratin och LO, och företag stampas fortfarande ut. Nu har vi emellertid en helt annan situation i vår ekonomi och på arbetsmarknaden: stora underskott, alltför högt kostnadsläge, bristande förmåga att hävda oss på världsmarknaderna. Vi har en offentlig sektor som redan är uppe i 70 Ze av bruttonationalprodukten. Då duger det inte längre att hålla på med en politik som var gällande på 1950 och 1960-talen. Vi behöver en annan politik. Det är detta som vi moderater hävdar, att vi behöver en politik som ger oss ekonomisk tillväxt, ett konkurrenskraftigt näringsliv och produktiva arbeten. Jag ställde en fråga i mitt anförande tidigare: Vad kostar egentligen arbetsmarknadspolitiken innevarande budgetår? Jag har försökt forska i detta, och det har visat sig svårt, eftersom det finns många delposter i en lång rad olika propositioner. Årets budgetanslag var 14,5 miljarder. Enligt en uppgift i LO-tidningen uppskattas kostnaden till 25 miljarder. Nu har arbetsmarknadsministern kommit tillbaka till kammaren, och jag skulle vilja fråga om hon kan svara på om den siffran är korrekt och — om den inte är det — vilken som då är den korrekta siffran. Det skulle vara mycket intressant att få veta det här i kammaren.
Herr talman! Detta att så många har anställts efter 1980 är ju inget bevis, Sten Östlund, på att de allmännyttiga organisationerna har tagit detta kostnadsansvar. Det kan ju vara så att kommunerna går in med mellanskillnaden. Och tydligen är det fallet. Ta exemplet Skellefteå, där man går in med 2 milj.kr. under detta budgetår. Det går att räkna ut hur många anställda det rör sig om. Praktiskt taget varje kommun hemma i länet går in med pengar för att garantera jobben. Jag krävde inget regeringsansvar i så måtto att Sten Östlund direkt skulle kunna säga hur regeringen tänker och tycker i det här fallet. Jag frågade om Sten Östlund hade någon kännedom om detta. Men jag skulle ju kunna sänka kravet i min fråga genom att fråga vad Sten Östlund själv tycker om utvecklingen. Är det bra att staten övervältrar kostnader på kommunerna och att de handikappade så att säga blir språngbrädan, att de används för denna övervältring? Det är ju detta som sker. Något bevis finns inte att hämta i utvecklingen av antalet anställda, utan vad som nu sker är att kommunerna går in och betalar mellanskillnaden. Jag hävdar att då det gäller att ordna jobb åt de handikappade måste staten ta sitt ansvar.

Herr talman! Jag har nu fått veta att jag på grund av debattordningen inte kan få något svar av Anna-Greta Leijon, men hon kan kanske vidarebefordra beskedet till Sten Östlund, så att jag kan få veta vad arbetsmarknadspolitiken egentligen kostar innevarande budgetår. Jag hävdar fortfarande, Sten Östlund, att den socialdemokratiska synen på arbetsmarknadspolitiken är statisk. Man har inte anpassat sig till det förhållandet att vi i dag lever i en världsekonomisk kris. Man fortsätter att betala ut miljard efter miljard till konstlade arbeten, till s.k. arbetsmarknadspolitiska åtgärder, till att bygga ut arbetsmarknadsstyrelsen med nya tjänster, den ena efter den andra. Jag påvisade att effektiviteten när det gäller att använda pengarna verkligen kan ifrågasättas. Innan vi betalar ut mer pengar, bör vi använda de pengar som finns på ett effektivare sätt. Det tar normalt 4-5 veckor för en ung människa att få ett beredskapsarbete efter det att arbetsgivaren har meddelat arbetsförmedlingen att han kan ta en beredskapsarbetare. Det är minst sagt otillfredsställande med en sådan ordning. Formaliteterna i dessa sammanhang är enorma. Jag talade också om att man trots att man har 660 tjänster — en mycket kraftig ökning under de senaste åren på arbetsförmedlingen i fråga — bara har en enda tjänsteman som sköter dessa tjänster. Vederbörande har sedan september handlagt mellan 2 000 och 2 500 beredskapsjobb. Det tyder på en avsevärd produktivitet hos den enskilde tjänstemannen. Men man kan verkligen ifrågasätta om det är en vettig disposition av arbetsmarknadsverkets totala resurser. Borde man inte hantera dessa frågor effektivare? Och vad har hänt inom arbetsmarknadsverket? Visst har det skett förändringar, det är riktigt. Man har pålagt verket en lång rad nya arbetsuppgifter som egentligen är av socialpolitisk karaktär. Det egentliga arbetsförmedlingsarbetet har skjutits åt sidan — och det är detta vi från moderata samlingspartiet har kritiserat. Den egentliga arbetsförmedlingsverksamheten vid arbetsförmedlingarna måste effektiviseras, och det är fullt möjligt inom ramen för de resurser som redan står till förfogande, framför allt om man utnyttjar de resurserna effektivt, planerar arbetet på att sådant sätt att människorna kan utföra sitt jobb. En 30-procentig frånvaro är icke acceptabel.

Herr talman! Jag tänker uppehålla mig vid sysselsättningen i glesbygden. Självfallet väljer jag Jämtlands län som exempel på ett typiskt glesbygdslän. I ett län som Jämtland presenteras inte arbetslöshetssiffrorna i stora braskande rubriker, som ofta blir fallet i län där man lägger ner stora företag. Förklaringen är tämligen enkel: Vi har inga stora företag i glesbygdslänen i inlandet. Den ökande arbetslösheten kommer i stället smygande och döljs till en del genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I ett glesbygdslän med svagt utvecklat näringsliv finns det risk för att man i för stor utsträckning litar till beredskapsmedel. Det är en stor nyhet i lokaltidningarna när länet har tilldelats extra medel, och förhoppningarna växer. Men beredskapsarbete utgör endast en tillfällig lösning och löser i sig inga problem. Att ersätta kommunala beredskapsarbeten med fasta anställningar ökar ju den kommunala expansionen. Det har vi helt enkelt inte råd med, eftersom vi i ökad utsträckning lånar pengar till den offentliga sektorn. Men det som är viktigt är att vi får varaktiga arbeten i det producerande näringslivet, och det åstadkommer vi endast genom en annan ekonomisk politik, som ger en positiv effekt på näringslivet. Men beredskapsarbeten kan bli meningsfullare om ansträngningar görs för att placera arbetskraft i det enskilda näringslivet. Där finns också möjligheter till fortsatt anställning. Ofta görs det gällande att ett glesbygdslän saknar dessa möjligheter på grund av för små och för få företag. Det behöver emellertid inte vara så, utan det beror i stor utsträckning på hur länsarbetsnämnderna arbetar gentemot företagen. I Jämtlands län har man lyckats bra i förhållande till att det med få undantag endast finns småföretag i länet. En fjärdedel av beredskapsarbetena finns inom de privata företagen, som utgörs av verkstäder, småindustri, jordbruk och turistföretag med ett fåtal anställda. Och 50 96 har f. n. fått fast anställning efter beredskapstidens slut. Tidigare har motsvarande siffra varit 70 20. Detta är faktiskt ett mycket bra resultat. Beredskapsarbetena ger då förhållandevis god effekt. Det krävs naturligtvis att länsarbetsnämnderna hela tiden arbetar aktivt med länets näringsliv och att de fackliga företrädarna bortser från att arbetsgivaren inte alltid har tecknat kollektivavtal. I ett sysselsättningsläge, där varje arbetstillfälle är av stor betydelse, måste det räcka med att försäkringsfrågan är löst. Vi föreslår att ett lärlingssystem skall utarbetas — det har diskuterats här i dag. Även här hävdar en del att detta inte passar glesbygden. Jag vill snarare påstå motsatsen, eftersom ett lärlingssystem måste vara flexibelt och kunna anpassas till olika förhållanden som råder i vårt land. Lärlingsutbildningen skall vara ett komplement till gymnasieskolan. De långa avstånden i glesbygden gör att det många gånger kan vara ett attraktivt sådant. Lärlingsutbildningen behöver inte ske endast vid de stora företagen. Det finns i dag behov av tjänster inom vissa hantverksyrken, yrken som i dag håller på att försvinna, därför att det saknas utbildningsmöjligheter. Det handlar dock här om ett fåtal arbetstillfällen. Men i glesbygden är varje arbetstillfälle av stor betydelse, eftersom ett litet tillskott medverkar till att öka serviceunderlaget; det handlar ofta om mycket små marginaler. Jag kan förstå att det här i kammaren finns ledamöter som inte riktigt har klart för sig proportionerna i detta. Fyra fem arbetstillfällen i en glesbygd kan medverka till att man får behålla affär, skola och annan service. De människor som bor i Norrlands inland klarar ofta sin försörjning genom kombinationssysselsättningar av olika slag. Det kan vara jordbruk, skogsbruk, turism eller annan verksamhet. Uppfinningsrikedomen är mycket stor. Det finns människor som har kombinationer på tre fyra sysselsättningar. Det är därför viktigt att möjligheten till kombinationssysselsättning underlättas, I ett lärlingssystem ges möjligheter till flera kombinationer. Det är också viktigt att alla möjligheter prövas. Särskilt nödvändigt är det att använda de resurser som finns på ett effektivt sätt. Detta kan ingen på allvar ifrågasätta, trots att det har förekommit olika variationer på temat i dagens debatt.

Herr talman! I dag står vi inför den största arbetslösheten i modern tid. De allra värsta prognoserna är på väg att uppfyllas, och omkring 500 000 människor befinner sig på olika sätt utanför arbetsmarknaden, dels i direkt arbetslöshet, dels i AMS-utbildning eller beredskapsarbete. Ett mått på hur drastisk utvecklingen varit och fortfarande är, är antalet utförsäkrade. Bara under de tre första kvartalen 1982 blev mer än 10 000 kassamedlemmar utan ersättning, och över 40 000 befinner sig i riskzonen under våren och sommaren 1983. Vpk vill utöka antalet ersättningsdagar utöver vad som gäller i dag, inte därför att det är speciellt bra eller för att det löser problemet i och för sig, men flera skäl talar för att detta är nödvändigt i den arbetsmarknadssituation vi i dag befinner oss i. Vi vill att denna utökning skall finansieras genom socialförsäkringsavgifter och inte genom höjda medlemsavgifter. En utökning av antalet dagar är nödvändig av flera skäl. För det första kommer utförsäkringen att drabba kommunernas ekonomi mycket hårt. För det andra kommer de ”nya” socialhjälpstagarna att undandra resurser från de människor som redan i dag tvingas försörja sig på socialhjälp. Men en ännu viktigare aspekt är att den arbetslöse ofta upplever sin situation som förnedrande. Förutom att han eller hon tvingas till arbetslöshet ställs samma person också helt utanför det skyddsnät som A-kassan trots allt innebär och som han också har varit med att betala till. Man kan säga vad man vill om detta, men faktum kvarstår: De allra flesta människor föredrar att ha ett arbete att försörja sig på. A-kassan upplever man som någorlunda acceptabel, medan det känns oerhört förnedrande att tvingas söka socialhjälp när man vill arbeta. Pås. 65isitt betänkande säger arbetsmarknadsutskottet, att det faktum att arbetslösheten tenderar att bli allt längre och att utförsäkringen därigenom ökar lätt kan föra tanken fram till en förlängning av ersättningstiden. Man förkastar dock tanken därpå och säger att det bara skulle vara en kortsiktig lösning och ett sätt att skjuta problemen på framtiden. I stället säger man sig vilja satsa på offensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder, exempelvis utbildning, och därigenom fullfölja traditionen inom svensk arbetsmarknadspolitik. Ja, detta låter mycket bra, och vpk har också till årets riksmöte framlagt en mängd förslag med det syftet. Men de utförsäkrades situation är akut. Det går inte att säga till alla de människor som ser sitt arbete och sitt egenvärde hotat, att en förlängning av ersättningstiden bara innebär en kortsiktig lösning. Inte heller kan man säga till dem att resurserna ensidigt skall satsas på andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I betänkandet talas mycket om att utöka arbetsförmedlingens resurser. Insatserna för de långtidsarbetslösa skall intensifieras, säger man. Ofta ger man arbetsförmedlingen i orter med speciellt svåra sysselsättningsproblem fler tjänster. Sådana åtgärder har emellertid den nackdelen att de saknar praktisk betydelse när det gäller att tillsätta en viss tjänst. Lagen om anställningsskydd reglerar företagens möjligheter att fritt avskeda personal, men något liknande förekommer inte när det gäller att anställa personal. Vpk har i flera år krävt att en obligatorisk arbetsförmedling skall inrättas. Jag tror att det är mycket viktigt för att komma till rätta med alla problem som i dag finns på arbetsmarknaden liksom för att komma till rätta med den sneda urvalsprincip som arbetsköparna bedriver. Unga, friska män med fullgjord värnplikt är vad man vill ha, alltså män i 25-35-årsåldern. Ungdomar, handikappade av olika slag, äldre män och framför allt kvinnor hamnar helt utanför den öppna arbetsmarknaden med det system som finns i dag. De som har den bästa överblicken av både arbetsmarknaden på den aktuella orten och sammansättningen av de arbetssökande, nämligen arbetsförmedlarna, har i praktiken ingenting att säga till om när det gäller tillsättandet av lediga arbeten. Han eller hon kan informera om de olika former av stöd som finns att erbjuda, om de ser litet mer otraditionellt på de arbetssökande. Bidrag kan utgå till dem som anställer kvinnor i traditionellt manliga jobb. Likaså kan den som anställer en arbetshandikappad få bidrag. Men det är ändå arbetsköparen som är suverän när det gäller att slutligt avgöra vem som skall få ett visst arbete. Inte heller utnyttjar man den fackliga erfarenheten och kunskapen om vad som krävs för att klara ett arbete. Vpk anser det självklart att man ger fackligt aktiva personer och arbetsförmedlare, dvs. folk som bäst känner till sysselsättningssituationen och sammansättningen av arbetssökande, de styrmedel som behövs för att komma till rätta med de grövsta orättvisorna på arbetsmarknaden. I många fall har det gått så långt att ”folk på stan” anser det lönlöst att ens anmäla sig till arbetsförmedlingen för att få ett jobb. Man gör det ändå för att få ersättning, men arbete det söker man genom bekanta och eventuella kontakter. Denna ordning missgynnar också de människor som saknar sådana kontakter. Bestämmelsen om att alla lediga arbeten skall anmälas till arbetsförmedlingen är ett slag i luften. De lediga arbetena fördelas nämligen inte rättvist. Människor med personliga kontakter är fortfarande de som får jobb. Genom en obligatorisk arbetsförmedling skulle det inte längre bli möjligt för en arbetsköpare att ”plocka russinen ur kakan”, något som sker på ett markant sätt i tider av arbetslöshet. Detta medför ju bara att uppdelningen i A-, B och C-lag på arbetsmarknaden ytterligare förstärks. I de allra flesta fall räcker det med att den sökande har vissa grundläggande kunskaper. Om det krävs kompletterande utbildning, har arbetsförmedlaren alla möjligheter att ordna en sådan. Arbetsförmedlingen i samarbete med de fackliga organisationerna har överblick över hela arbetsmarknaden på den ort det gäller, känner till andelen kvinnor, ungdomar och äldre eller personer med olika former av arbetshandikapp och kan med utgångspunkt i detta fördela de arbetstillfällen som finns på ett rättvist sätt och på ett sätt som gynnar samhället. Detta är alldeles särskilt viktigt för kvinnornas del, eftersom de i tider av arbetslöshet inte anses som någon attraktiv arbetskraft. Samtidigt är det kvinnorna som drabbas av de nedskärningar som i dag sker i den offentliga sektorn, vilken av tradition domineras av kvinnor. Det råder ju heller ingen politisk oenighet om att den sneda könsfördelningen på arbetsmarknaden måste brytas, men om medlen att nå dit är argumenten olika. Vi från vpk är övertygade om att den aldrig kan brytas så länge bestämmanderätten över vem som skall ha jobben ensidigt styrs av arbetsköparen. Den rätten skall finnas hos samhället och de fackliga organisationerna. Särskilt i den situation med stor arbetslöshet och sviktande konjunkturer som vi har i dag är detta viktigt, därför att det bara är samhället som kan bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik och se till att vi inte får en ännu större betoning på kategoriarbetslöshet. Så länge man accepterar att arbetsköparna har suverän rätt att fritt anställa, blir det omöjligt att genomföra en rättvis fördelning på arbetsmarknaden, och samhället får också i framtiden passivt åse marknadskrafternas grymma spel om människors rätt till arbete. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 14 och 32. Det finns ytterligare två reservationer, som jag vill säga några ord om. Det gäller först reservation nr 35 beträffande byggarbetslösheten i Kopparbergs län. Det är ingen överdrift att säga att läget för byggnadsarbetarna i vårt län är katastrofalt. Prognoserna ligger högst i hela landet. Det är mycket viktigt att regeringen gör en kraftinsats för att underlätta situationen på detta område. Det sker praktiskt taget ingen industriinvestering. Bostadsbyggandet har helt stagnerat. Man behöver inte bostäder i utflyttningskommuner. I stället har vi ett stort överskott på bostäder i Kopparbergs län. Vpk anser att regeringen måste göra en insats för att få i gång byggnadsprojekt i Dalarna, vilket delvis kan ske så som motionen säger, alltså genom tidigareläggning av statliga investeringar och med beredskapsarbeten. Vpk anser också att vad som anförs i reservation nr 36 av Lars-Ove Hagberg om en upprustning av järnvägslinjen Malung-Särna har fått ytterligare aktualitet de senaste dagarna, eftersom det framkommit planer på att lägga ned järnvägslinjen Borlänge-Malung. Sysselsättningsproblemen i Dalarna är enorma, och även de beredskapsarbeten som motion 1587 föreslår för upprustning av bandelen Särna-Malung betyder mycket för vårt län. Därför har vpk genom Lars-Ove Hagberg i reservation 36 yrkat på att motionen måtte bifallas av riksdagen. Vpk yrkar alltså bifall till reservationerna 35 och 36 samt att riksdagen uttalar att regeringen bör underrättas om vad som anförts i motionerna 2078 och 1587.

Herr talman! Arbetsmarknadspolitiken ingår som en viktig del i det samlade politiska arbetet för att stärka och utveckla vårt lands välfärd. Även om vi strävar mot samma mål kan vi ha skilda uppfattningar om hur de resurser som står till vårt förfogande bäst skall användas. Debatten i dag vittnar om detta. Jag skall behandla två avsnitt i betänkande nr 21— två områden där insatser inte betyder uppoffringar för samhället utan i stället ekonomiska besparingar, vilket inte är att förakta. Det handlar om att sänka statens utgifter för Samhällsföretag och att effektivisera det verk som handlägger arbetsmarknadsfrågorna ute på fältet. Jag är självfallet medveten om att skyddad verksamhet behövs och att Samhällsföretag över landet gör insatser. Samhällsföretag har också en svår uppgift att med hänsyn till arbetsmarknadspolitiska och sociala mål tillhandahålla varor och tjänster. Jag är givetvis inte ute efter att utplåna Samhällsföretag, möjligen att göra det litet mindre. Samhällsföretag drar nu stora kostnader, vilket man både i ledningen och hos ansvarig departementschef är medveten om. Man har av den anledningen också ett arbete i gång med att försöka finna vägar som leder till effektivare verksamhet och mindre behov av statligt stöd. Denna effektivisering är nödvändig och måste komma snabbt. Det finns en inbyggd konflikt mellan Samhällsföretag och företag på den öppna marknaden. Jag tänker då på den konkurrenssituation som i vissa fall kan uppstå. Ett sätt att minska denna konflikt är att förbättra de handikappades möjligheter på arbetsmarknaden genom att utveckla systemet med lönebidrag ytterligare. Jag är övertygad om att en sådan förskjutning blir avsevärt billigare för samhället och mycket bättre för den enskilde arbetshandikappade. Jag skall med intresse följa de förslag som kommer beträffande Samhällsföretags framtida plats som arbetsgivare, samtidigt som jag ber kammarens ledamöter stödja förslag som syftar till att överföra fler och fler människor från Samhällsföretag till anställning med eller utan lönebidrag inom annan verksamhet. Jag yrkar bifall till reservation nr 44. Det borde således gå att höja effektiviteten vid Samhällsföretag och minska kostnaderna. Det finns ett verk där det utan minsta tvivel absolut går att höja effektiviteten och minska kostnaderna — det är AMS. AMS är det mest byråkratiserade vi har i vårt land. Detta påstående är inget hugskott från min sida, inget som jag gripit ur luften, utan att så är fallet är väl omvittnat även av folk inom verket, särskilt av folk som arbetar ute på fältet. Statsrådet Leijon uttryckte sig tidigare i dag i samma riktning och talade om att frigöra förmedlare från pappersarbete. Gör det! En utväxt på AMS-byråkratin är något som heter distriktsarbetsnämnder. Efter tips från folk i verksamheten motionerade jag under den allmänna motionstiden om slopandet av distriktsarbetsnämnderna. Jag ansåg att folk hade bättre användning för sin tid än att gå på dessa sammanträden. Jag visste egentligen inte då hur rätt jag träffat med min motion och hur riktig den var. Det kom, när motionen blev bekantgjord, stöd och bifall från arbetsförmedlare och andra inblandade över landet. En annan verksamhet som kan avvecklas är byggarbetsnämnderna, något som också påpekas i den moderata motionen 1540. Förmodligen har man på ansvarigt håll insett detsamma, men man nöjer sig med att utreda hur det i framtiden skall bli med byggarbetsnämnderna. Om man avstår från vidare funderande på saken och bifaller reservationerna nr 10 och 11, tjänar AMS i effektivitet och betydande belopp i kronor. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 10 och 11. Herr talman! Det är fel att i rådande ekonomiska läge och i en bekymmersam situation på arbetsmarknaden fördyra och byråkratisera den verksamhet som har till uppgift att vara ett effektivt stöd för enskilda människors möjligheter att erhålla trygga arbeten.

Herr talman! I motion 2078 görs den bedömningen, att krispropositionens byggstimulanser inte är tillräckliga för att slå igenom i regioner av typ Dalarna. Tyvärr har den spådomen visat sig vara riktig. Det är inte så konstigt, när vi vet att det finns nästan 1400 tomma lägenheter i länet. Malungs kommun har t.ex. 13 70 tomma lägenheter, Orsa 9,3 70, Borlänge 8,3 70, och genomsnittet för hela länet är 5,5 70. Gränsen för stimulanserna går vid 6 I. Ombyggnadsstödet har inneburit endast ett projekt i länet. Det är svårt att säga vad det beror på, om det är dålig information till berörda beslutsfattare eller om ombyggnadsbehoven är små. Energisparstödet har däremot ökat i volym, men byggandelen har minskat till förmån för byte av uppvärmningssystem. Slutsatsen måste bli att särskilt stora krav måste ställas på de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som skall sättas in i krislänen. Som det påpekas i betänkandet, får regeringen betydande resurser för arbetsmarknadsåtgärder. Motionärerna förutsätter att regeringens åtgärder dikteras av den bistra verklighet som speglas i motionen. Våra krav kan därför anses tillgodosedda. I motion 2077 argumenteras för en anpassning av A-kassans regler till de nya förhållanden som råder på arbetsmarknaden. Enbart bland Dalarnas byggnadsarbetare är 160 man nu nära utförsäkring. I utskottets skrivning framställs en förlängning av ersättningsrätten som uppgivenhet. Man säger att det inte är någon lösning av problemen. Nej, naturligtvis löser inte en förlängning det generella problemet, men det man når är att de långtidsarbetslösa slipper den tortyr som det innebär att se utförsäkringsdagen närma sig. Som motionärer är vi inte nöjda med utskottets skrivning, men Anna Greta Leijon har under dagens debatt uttryckt sig på ett sådant sätt att vi hyser goda förhoppningar om att våra krav blir tillgodosedda inom en snar framtid.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande 21 behandlas bl.a. motionerna 1535 och 1587 av mig, Karl Boo och Birgitta Hambraeus. I motion 1535 föreslår vi att en utredning av des.k. trygghetsfonderna skall tas upp på nytt. Syftet med inrättandet av dessa fonder är att ge företagsledning och de anställda ekonomiska resurser till nysatsningar för att klara omplaceringar av övertalig arbetskraft. Sedan motionen väcktes har emellertid ett avtal slutits med LO-anställda på SAF-området om trygghetsanordningar. Detta skall gälla fr.o.m. den 1 september 1983. Jag noterar detta med tillfredsställelse, i synnerhet som detta avtal är i linje med vad jag föreslagit i motionen. Utskottet anser därför att det inte finns någon anledning att tillstyrka motionen, vilket jag också accepterar under de nämnda förutsättningarna. Däremot har jag liten förståelse för det korta, föga analyserande yrkandet om avslag på motion 1587, i vilken vi vill att riksdagen beslutar anvisa arbetsmarknadspolitiska medel till en upprustning och nybyggnad av järnvägslinjen Malung-Särna. Principiellt är det kanske riktigt som utskottet skriver, att det ankommer på arbetsmarknadsmyndigheterna att avgöra var och i vilken omfattning beredskapsarbeten skall komma till stånd. Men vad jag tycker att utskottet och riksdagen i dessa sammanhang borde ha uttalat är att arbetsmarknadspolitiska medel med fördel kan användas till investeringar inom kommunikationsområdet, som framkommer i motionen. Det är en investering i framtiden. Vad är det för mening med att andra investeringar görs med arbetsmarknadspolitiska medel, som i detta fall på boendeanläggningar och serviceanläggningar i norra och västra Dalarnas fjällvärld, om man samtidigt underlåter att skapa en tillfredsställande kommunikationsapparat? Detta är inte samhällsekonomiskt försvarbart. Dalarnas fjällvärld ligger närmast de befolkningsrika delarna i landet. Utbyggnaden i Sälenoch Idreområdet har varit omfattande de senaste åren. Regionalpolitiskt har det en oerhörd betydelse. Många människor är sysselsatta inom denna turistsektor, och fler skulle det kunna bli med förlängda säsonger. Att investera i en utbyggnad av järnvägslinjen från Malung till Sälen och Särna skulle innebära förlängda säsonger och större tillgänglighet till bra rekreation för flera människor i landet. För konsumenten skulle det innebära billigare och längre semester, genom att man kan kombinera resa, boende och aktiviteter i ett paket. Att det blir möjligt att åka med nattåg från Malmö, Göteborg och Stockholm och vakna vid fjällets fot för att sedan direkt kunna utnyttja dagen till rekreaktion tjänar alla parter på. Dessutom kommer en utbyggnad av järnvägen också den lokala befolkningen till del. För landet som helhet är det angeläget att vi utnyttjar våra egna, naturliga rekreationsoch turistresurser. Det tjänar vi nationalekonomiskt på. Förr i tiden lånade vi pengar i utlandet för att investera på bl.a. järnvägssidan. Det var en investering i framtiden, hette det då. Jag är övertygad om att kombinationen här av järnvägskommunikation och turism har en framtid för sig. Om vi kostnadsmässigt kan konkurrera med andra länder, har vi en oas i vår fjällvärld och vår natur med allemansrätten, som kommer att vara eftertraktad på den internationella marknaden. Vi måste se litet längre än bara till dagsläget, både här i riksdagen och på annat ansvarigt håll i landet. Nu har vi här i riksdagen tyvärr lyckats byråkratisera handläggningen av järnvägspolitiken genom organisationen med olika huvudmän och klassificeringen av järnvägslinjer, vilket gör att helheten lätt skyms. Man ser inte heller de framtidsutsikter som i detta fall en återuppbyggnad av järnvägen skulle innebära för detta område. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till motion 1587 och reservation 36.

Herr talman! Jag var tyvärr tvungen att gå ut en stund under debatten, eftersom det är litet svårt att annars få mat. Detta drabbar inte bara mig, utan också många andra ledamöter i riksdagen. Det gjorde att jag inte hörde den fråga som Sonja Rembo ställde om hur mycket pengar som under innevarande budgetår har satsats på olika åtgärder. Jag fick först mot slutet av debatten veta att denna fråga hade ställts. Eftersom jag inte hade alla erforderliga papper här, har det varit litet svårt för mig att per telefon få fram siffrorna. Jag måste därför göra vissa reservationer. Det hade varit bra om Sonja Rembo i förväg hade aviserat att hon hade svårt att på grundval av utskottets material få fram dessa uppgifter. I den budgetproposition som lades fram förra året fanns det under det arbetsmarknadspolitiska anslaget i arbetsmarknadsdepartementets budget, littera B, 9 748 000 kr. I tekopropositionen, som nu ligger på riksdagens bord som förslag och ännu inte är behandlad, finns det 257 milj.kr. Också i varvspropositionen finns det en del pengar, 12 miljoner, för speciella arbetsmarknadspolitiska insatser. I den ekonomisk-politiska proposition som den nya regeringen lade fram i oktober fanns det under detta anslag 2 miljarder 150 miljoner. Utöver detta kommer alltså särskilda insatser som har gjorts för Norrbottens län. Totalt innebär de uppräknade posterna närmare 13 miljarder kronor. Därutöver har vi s.k. C-littera, som handlar om arbetsmiljö, arbetsanpassning. Jag antar att Sonja Rembo egentligen ville ha det här anslaget rensat från de åtgärder som speciellt gäller arbetsmiljöinsatser, arbetarskyddsverket och yrkesinspektionen. På grund av att jag fick frågan så sent har jag inte haft möjlighet att göra det. Där är totalsiffran ungefär 4 miljarder 800 miljoner. Jag hoppas att det här har gett något svar på Sonja Rembos fråga. De uppgifter som hon tydligen hade läst i någon tidning om 25 miljarder var alltså betydligt överdrivna.
Herr talman! Det var intressant att få de här siffrorna. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi i kammaren får klara besked om vad det är för pengar vi hanterar. Vi behandlar inte arbetsmiljöfrågor i arbetsmarknadsutskottet, och inte heller tas de upp i det betänkande som nu är under behandling, men i budgeten för innevarande år anslås 14,5 miljarder kronor för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi vet att det har plussats på en hel del sedan dess. Jag vill sätta ett litet frågetecken där. Jag förstår att arbetsmarknadsministern har haft kort tid för att ta fram de här siffrorna. Jag har gjort allvarliga ansträngningar ett par dagar för att få fram dem. Bara ett par timmar innan jag skulle gå upp i debatten i dag fick jag besked om att det inte gick att få fram siffrorna. Jag är litet tveksam. Jag har en stark känsla av att om man tittar på finansfullmakten finner man att det blir mer pengar.
Herr talman! Det är naturligtvis svårt för oss att diskutera det här just nu, när vi sitter här i kammaren och inte har några originalhandlingar att gå tillbaka till. Jag kan bara ge Sonja Rembo det löftet, att om hon vänder sig till oss på departementet, skall vi försöka hjälpa till att reda ut detta.